Herr talman!

Regeringen har möjliggjort en byggstart för Förbifart Stockholm genom beslut i den fysiska planeringsprocessen och genom den ekonomiska planeringen. Regeringen beslutade 2009 om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken för en utbyggnad av Förbifart Stockholm. När regeringen har beslutat att tillåta en verksamhet är frågan om tillåtlighet avgjord, och den ingår inte i efterföljande tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Frågan om att säga ja eller nej till förbifarten har besvarats av regeringen i och med tillåtlighetsbeslutet och kan därmed inte prövas av mark och miljödomstolen, som ska pröva de delar av projektet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Domstolen ska också pröva överklagandena när det gäller de detaljplaner som ändrats för att inrymma förbifarten. Den 15 maj i år beslutade regeringen att avslå alla överklaganden avseende den arbetsplan som Trafikverket fastställt enligt väglagen. Regeringen har således avslutat sin prövning av Förbifart Stockholm. De delar av projektet som kan påbörjas redan nu, när arbetsplanen vunnit laga kraft, är så pass stora att det finns fördelar med att påbörja dem så snabbt som möjligt. Beträffande satsningar på kollektivtrafik kan nämnas att 2013 års Stockholmsförhandling resulterat i att 9 miljarder kronor av den totala satsningen på tunnelbanan i Stockholm finansieras genom trängselskatt. Jag vill också påminna om att förbifarten möjliggör ny kollektivtrafik i form av busslinjer. Jens Holm tycks anse att Förbifart Stockholm är en intern angelägenhet för Stockholmsregionen. Men projektet handlar om E4, en av vårt lands kanske viktigaste Europavägar. Den ingår i det transeuropeiska nät där vi ingått internationella överenskommelser om bland annat god framkomlighet. Jag tvivlar på att de bilister som använder Essingeleden i rusningstrafik tycker att framkomligheten är god. Därför är det lätt för mig att svara nej på den sista frågan: Jag tänker inte skrota planerna på Förbifart Stockholm. Att leda biltrafik som i dag går genom Stockholm runt staden är inte bara en viktig investering som lägger grund för tillväxt, bostadsbyggande och utveckling. Det är också en viktig insats för att minska trängsel, restider och utsläpp och förbättra livskvaliteten för en hel region. Opinionsmätning efter opinionsmätning visar att invånarna i Stockholmsregionen står bakom Förbifarten. Jens Holm visar snarare att Vänsterpartiet inte står bakom stockholmarna.

Herr talman! Kära åhörare! Förbifart Stockholm kommer, om den blir av, att bli en sexfilig motorväg i en tunnel som är ungefär två mil lång. Troligen är det Sveriges dyraste motorvägsbygge någonsin. Slutnotan vet vi inte i dag vad den landar på, men man kan uppskatta den till någonstans runt 45 miljarder kronor om man räknar med räntor. Förbifart Stockholm avvisas med all rätt av vår expertmyndighet Naturvårdsverket. Byggs förbifarten riskerar vi att inte kunna uppnå våra klimatmål. Utsläppen kommer att öka i takt med att trafiken och resandet på Förbifart Stockholm ökar. Dessutom skulle jag inte vilja vara invånare i Skärholmen eller trakten kring norra Järva, där Förbifart Stockholm läggs i ytläge. Man får alltså en sexfilig motorväg precis utanför för fönstret. Dessutom är frågan om höga partikelnivåer inte löst för den långa tunnel som Förbifart Stockholm ska ledas i. Det handlar om små partiklar, smutssaker, som rivs upp av till exempel dubbdäck som kör på asfalt. Nivåerna av partiklar kommer att vara extremt höga, särskilt vintertid, i Förbifart Stockholms tunnlar. Jag har ställt den här interpellationen till infrastrukturministern för att jag studsade till en smula då jag läste hennes pressmeddelande från den 15 maj i år. I rubriken på det pressmeddelandet sade man att Förbifart Stockholm kan byggas redan i sommar. Jag har ställt flera frågor i den här interpellationen, men en av mina frågor handlar just om detta. Vad exakt, Catharina Elmsäter-Svärd, är det ni ska börja bygga redan i sommar? Det borde du kunna svara på, för sommaren är redan här, såvitt jag kan se på vädret och annat. Jag tycker att den frågan är väldigt relevant, eftersom stora delar av Förbifart Stockholm inte har godkänts av mark och miljödomstolen. Mark och miljödomstolen i Nacka ska granska förbifarten utifrån miljöbalken. Det handlar bland annat om de hamnar som ska byggas upp och om grundvattenbortforslingen i och med det bygget. Det handlar också om granskningar av åtminstone tolv detaljplaner som rör Förbifart Stockholm, som inte är godkända av mark och miljödomstolen. Mark och miljödomstolen säger att man kanske kan komma med ett utlåtande i slutet av det här året. Då undrar jag, Catharina Elmsäter-Svärd: Varför föregå den rättsliga processen? Det är väl inte praxis i Sverige när man drar i gång så här stora byggen? Vad exakt är det ni ska börja bygga i sommar? Sedan vill jag vända mig mot det här med opinionsundersökningar. Det är rätt löjligt. Man kan ställa frågan så här: Vill ni ha mer utbyggd kollektivtrafik, eller vill ni ha en sexfilig motorväg? Vad väljer folk då? Då vill de ha en mer utbyggd kollektivtrafik. Det beror helt på hur man ställer frågan. Du säger att Förbifart Stockholm möjliggör för nya busslinjer. Såvitt jag vet har man inte planerat en enda meter med busskörfält i Förbifart Stockholm. Om människor som åker buss från Skärholmen till norra Järva vill kliva av mitt på vägen måste man upp ur de där tunnlarna och sedan ned igen, för ingen kan kliva av i tunneln. Hur ska det egentligen fungera?
Herr talman! Jag kan göra en sak klar för alla som lyssnar på den här debatten eller som sedan läser i protokollet. Det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet och Jens Holm är emot förbifarten lika mycket som jag och alliansregeringen är för förbifarten. I det här läget handlar det uppenbarligen inte om att vi ska försöka övertyga varandra. Vi lär ha kvar våra ståndpunkter. Jag tänker på perspektivet om förbifarten blir klar. Jag tycker att det är tillräckligt oroväckande. Den som sitter på järnvägen in mot Stockholms central vet att det är en enorm flaskhals. Man bara väntar på att Citybanan ska bli färdig, så att vi kan påbörja till exempel renoveringen av Söderströmsbroarna och få mer kapacitet. Man förstår då att förbifarten egentligen är vägens motsvarighet till Citybanan för järnvägen. I dag har vi Essingeleden. Det är en otrolig flaskhals. Det är en enorm kapacitetsbrist. Leden byggdes för oerhört länge sedan. Det är en vägsträcka som inte är en lokalgata för Stockholm, inte ens en gång för Stockholmsregionen. Det handlar om en nationell väg för hela landet. Händer det någonting på Essingeleden blir det en infarkt för hela Stockholmsregionen. Därför blir förbifarten den del som gör att vi bland annat inom en nära tid kan åstadkomma de renoveringar som behöver göras på Essingeleden. Men man bör också se det här i ett mycket större sammanhang. I Stockholmsområdet - det kan jag berätta för den som kanske inte känner till alla dess delar - pågår en hel del vägbyggen. Det handlar om att skapa nya miljöer och bättre förutsättningar, både kultur och miljömässigt, och att skapa nya ytor för promenadstaden, cykelstaden och kanske cykelregionen. Norra länken, som snart är klar, ska vara en del tillsammans med Essingeleden för att sedan kopplas ihop med Södra länken och till och med, herr talman, på sikt kanske en östlig förbindelse. Vi får en inre ring för staden. Vi kan sedan ta nästa perspektiv med Norrortsleden, som blev klar för inte så många år sedan. Den kopplas ihop med förbifarten och den kommande Södertörnsleden. Då blir det som en stor yttre ring. Det här är någonting som ska vara med och bidra till att vi får en bättre rörlighet och knyter ihop hela Stockholmsregionen. Jag själv, som är från Södertälje, vet behovet av att knyta ihop regionen med de norra delarna. Då är all infrastruktur viktig. Det är det som ger förutsättningar för att alla som vill ha jobb och kan få jobb i Stockholmsregionen också ska kunna få en bostad. Vi tänker att vi kopplar ihop infrastruktur, kollektivtrafik, inte minst tunnelbana, med bostadsbyggande. Då måste man se förbifarten i ett mycket större perspektiv. Det är helt riktigt att jag, precis som Jens Holm sade, i glädje och kanske av lycka över att regeringen gjort så mycket som den kan göra i det här läget för att förbereda för förbifarten att komma i gång på allvar säger: Man kan göra det som är möjligt kopplat till väglagen. Sedan är det som Jens Holm säger helt korrekt. De delar som handlar om grundvatten och andra tunnelarbeten som ska vara enligt miljöbalken kommer att tas upp under hösten. Det handlar inte om villkoren om , utan om villkoren för hur man ska göra. Det har jag naturligtvis full respekt för.
Herr talman! Nej, du, Catharina Elmsäter-Svärd, jag har två repliker kvar. Jag kommer att fortsätta att fråga: Vad exakt är det som ska börja byggas redan i sommar av Förbifart Stockholm? Den 15 maj i år gick du ut med ett pressmeddelande där du lovade att Förbifart Stockholm skulle börja byggas. Du säger så här: "de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen". Du har kommunicerat ut det här till hela pressen. Då kan du väl fortsätta att berätta, för jag förstår inte det, och väldigt många andra förstår inte. Var är det man ska börja gräva? Var ska man börja asfaltera? Var någonstans ska man börja med bygget av Förbifart Stockholm? Jag tror, Catharina Elmsäter-Svärd och alla som följer den här debatten, att det faktiskt kan vara så illa att den borgerliga regeringen, eftersom det är valår i år, vill ge sken av att man börjar bygget av Förbifart Stockholm redan nu. Man gör det för att alla vi som är motståndare till Förbifart Stockholm ska ge upp och sluta protestera. Har man väl börjat med någonting är det nämligen ganska svårt att avbryta det. Du vet mycket väl, Catharina Elmsäter-Svärd, att vi har tolv stycken detaljplaner som fortfarande granskas och att Mark och miljööverdomstolen fortfarande granskar Förbifart Stockholm utifrån miljöbalken. Praxis i Sverige är att man brukar låta rätten ha sin gång innan man drar i gång sådana här stora byggen. Nu får du faktiskt svara: Vad exakt är det som ska börja byggas? Sedan pratade du om infarkt. Jag kan berätta rätt mycket om infarkt när man åker kollektivt i den här stan. Det har nog du också varit med om. Människor står som packade sillar vid 16-tiden i tunnelbanan. Man kanske inte ens kommer med tunnelbanevagnen för att det är så många människor. Det är pendeltåg som inte går. Man kanske skulle vilja ta sig från pendeln till den gröna tunnelbanelinjen, men det finns ingen tvärbana, så man måste åka runt jättemycket. Det som den här regionen behöver, Catharina, är stora satsningar i kollektivtrafiken. Vi behöver mer tunnelbana. Vi behöver bättre pendeltåg. Vi behöver fler tvärförbindelser. Vi behöver bygga ut cykeltrafiken, så att vi får riktiga cykelbanor, inte de livsfarliga cykelfält som är mitt ute i vägen. Kan vi dessutom kombinera det här med att vi gör det billigare att resa kollektivt kommer fler människor att resa kollektivt. Då behöver vi inte gigantiska motorvägsprojekt, som Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm bygger ju på att vi åker mer och mer bil. Finansieringen bygger också på det. Man ska få in pengar från trängselskatten. Tanken med trängselskatten var att pengarna skulle gå till kollektivtrafiken. Nu tar ni alla de pengarna till att bygga Förbifart Stockholm i stället. Nya motorvägar leder till ökad trafik. Ökad trafik leder till ökad trängsel. Ökad trängsel leder till ökade utsläpp. Därför avvisas Förbifart Stockholm av hela miljörörelsen och även av Naturvårdsverket. Det smarta alternativet är förstås att vi investerar i kollektivtrafiken. Det är ett faktum att bilresandet har gått ned i Stockholmsregionen sedan 2007, 2008. Vi följer en internationell trend som brukar kallas för peak car, nämligen att bilismen kanske har nått sin gräns. Det talar också för att vi inte behöver Förbifart Stockholm. Vi ska göra det lättare att resa kollektivt, och vi ska göra det lättare för människor att cykla. Du svarade inte på frågan om kollektivtrafiken i förbifarten. Finns det några bussfiler över huvud taget? Ska människor kliva av bussen mitt i en tunnel, med alla höga partikelhalter och bilar som far förbi i hög fart?
Herr talman! Kollektivtrafiken kan köras på väg, och ännu bättre är det naturligtvis om det finns en separat kollektivtrafikfil. Det är helt riktigt inte planerat i förbifarten. Vi har också hört hur man på landstingets trafikavdelning planerar nya bussförbindelser exempelvis i Södertälje för dem som jobbar i norra sidan av staden. Man är redan i gång med ett trafikupplägg. Det är möjligt med den nya förbifarten. Alla pengar går till vägar, säger Jens Holm. Nej, jag håller inte riktigt med om det. Det ingicks en tydlig Stockholmsöverenskommelse för ett antal år sedan om vad som ska göras med de pengar som trängselskatten ger. Pengarna ska komma tillbaka till regionen. En tydlig del, som också följer resultatet av folkomröstningen, är att pengarna går till väg - och förbifarten är en stor del. Den tekniska överenskommelse som finns i Stockholmsöverenskommelsen - Vänsterpartiet valde att inte delta i överenskommelsen, men en tydlig majoritet deltog - innebär att 5 miljarder ska tas från statliga anslag, flyttas över från länsplanen, och då går det att göra mer som annars Stockholms läns landsting skulle ha stått för. Stockholms läns landsting svarar främst för sjukvård och den största delen av kollektivtrafiken. Genom att göra omflyttningen kunde Stockholms läns landsting satsa mer på spårväg i regionen. I Stockholmsöverenskommelsen ingår också i 100-miljarderspaketet, där trängselskatten är en viktig del, satsningar på Citybanan. Citybanan är den absolut viktigaste delen för att få bort flaskhalsarna för fjärrtågen, godstågen och pendeltågstrafiken i Stockholm. Vi är rätt överens om att det är bra att Citybanan kommer på plats. Jag delar Jens Holms uppfattning att i ett Stockholm som växer, inte bara staden utan hela regionen, är det trångt överallt. Det behövs mer av allt - fler bostäder, mer tillgänglighet, fler möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Det är en av anledningarna till att alliansregeringen, Alliansen i Stockholm, Alliansen i landstinget och alliansföreträdare i andra kommuner har bestämt sig för att gemensamt satsa på fler nya linjer i tunnelbanan. Detta möjliggörs av intäkterna från trängselskatten, det som bilisterna betalar när de åker på våra vägar. I överenskommelsen ingår det att börja lägga trängselavgifter på Essingeleden. Bygger man mer väg blir det mer trafik. Jag motsäger inte den delen. Med en så starkt växande Stockholmsregion, så otroligt många som vill vara här och passera igenom regionen, måste vi fundera över vad vi gör. För att kunna ta emot tillväxten, som i grunden är bra, bygga bostäder och göra det möjligt att röra sig måste vägar, järnväg och annan kollektivtrafik byggas ut. Därför är förbifarten så viktig. Den minskar sårbarheten. Jag har tittat på de olika delarna och där arbetet har påbörjats - för att komma tillbaka till en av Jens Holms frågor. Förstudier och annat har pågått under en längre tid. Det sker förberedelser av omläggning av vatten, el och så vidare till exempelvis Kungens kurva. Sådant kan göras utan att invänta de andra delarna.
Herr talman! De sakerna påbörjades redan före den 15 maj, såvitt jag vet. Inte rullades en massa stora grävskopor och annat ut efter den 15 maj. I ärlighetens namn kan Förbifart Stockholm inte byggas innan rätten har haft sin gång. Även ni vill följa denna praxis. Sedan var det hur man sitter i Södertälje och på andra ställen och planerar. Om vi inte bygger Förbifart Stockholm, Catharina Elmsäter-Svärd, tänk vad bra det vore för Södertälje om vi kunde öka kapaciteten på pendeltågen. Tänk vad bra det vore för dem som åker pendeltåg om det kunde finnas en tvärlinje från pendeln som kan kopplas till den gröna linjen eller den röda linjen. För 45 miljarder kronor, som blir prislappen för Förbifart Stockholm, vilket är lågt räknat, kan man bygga ut kollektivtrafiken otroligt mycket. Det är vad vi i Vänsterpartiet vill. Det ska kombineras med att satsa på att människor kan cykla och gå mer. Om en motorväg byggs blir det, precis som Catharina Elmsäter-Svärd tillstår, ökad trafik. Stockholm klarar inte mer trafik. Det är inte vad som behövs. Klimatet och miljön klarar inte heller av det. Därför ska inte Förbifart Stockholm byggas. Sedan var det frågan om trängselskatten. Sedan 2006 har ni inte använt en enda krona från intäkterna av trängselskatten till kollektivtrafiken. Om ni kan motsäga det, gör det gärna här och nu. Av de drygt 2 miljarder kronor som hittills har kommit in från trängselskatten har inte en enda spänn gått till kollektivtrafiken. De har gått till nya vägar och främst till projektering av Förbifart Stockholm. Det är upprörande, och det är ett svek mot alla stockholmare som röstade för trängselskatten. Herr talman! Jag vill tacka så mycket för debatten. Det här är en fråga som vi kommer att fortsätta att diskutera framöver.
Herr talman! Jag vill tacka Jens Holm. Jag blev mycket glad när jag fick interpellationen om förbifarten. Jag får många interpellationer, men den här debatten såg jag verkligen fram emot. Frågan är så betydande och avgörande. Jens Holm har helt rätt i att frågan om förbifarten kommer att vara helt avgörande i valet, men jag tror att den kommer att vara ännu mer avgörande för hur Stockholm i fortsättningen ska utvecklas, växa och ta emot alla de människor som vill bo, verka och leva här. Det handlar inte bara om Stockholm, det handlar inte ens om Södertälje eller Norrtälje, utan det handlar om hela Mälardalen och hela Sverige. Jag träffade företagare i Luleå och bad dem nämna några viktiga infrastruktursatsningar. Då nämnde de, bland annat, Hamnbanan Göteborg, och de nämnde också Förbifart Stockholm. Det kanske låter som en lokalgata, men det är en nationell väg som knyter ihop människor, jobb och förutsättningar. Trängselskatterna möjliggör att vi kan få både väg och kollektivtrafik. I Stockholmsöverenskommelsen används en del av länsplanen och en del av den nationella planen. Det ger förutsättningar att investera i Citybanan, som är så viktig för järnvägen och pendeltågen i Stockholm, och ny spårvagn i Stockholm. I överenskommelsen om trängselskatt från 2013 har 9 miljarder avsatts för satsningar på tunnelbanan. Men det är klart att det kostar mycket att bygga väg också. Allt detta görs för att hela Stockholmsregionen ska utvecklas och fungera. Jag hoppas verkligen, herr talman, att det blir ett avgörande i valet. Jag är bekymrad över att det i dag finns en splittrad opposition som inte har bestämt sig. Men väljarna behöver inte fundera. Med en alliansregering blir det en förbifart.